Herr talman! Med anledning av dessa båda reservationer vill jag först uttrycka min tillfredsställelse över att departementschefen och utskottet har tillstyrkt en tjänst i Sydney, alltså en sjömansprästtjänst där. Vad beträffar sjömansprästernas boendekostnader lämnar utskottets ställningstagande en del övrigt att önska. Sjömansprästerna får sin avlöning från kyrkofonden. Det är värt att lägga på minnet. Sedan gammalt har de lönemässigt jämställts med komministrarna i hemlandet, och det är ju helt i sin ordning. Som bekant hade vid denna tidpunkt församlingspräster fri tjänstebostad, och så var också förhållandet för sjömansprästernas del. Dessa prästers löner har senare justerats uppåt med de procentuella tillägg som motsvarar de statligt anställdas lönepålägg, vilket naturligtvis också skett med hemmaprästernas löner. Därtill har man, som herr Hedin också påpekade, beträffande hemmaprästen lämnat tjänstebostadssystemet och övergått till bruttolön, så att lönen också inkluderar rimlig kostnad för bostad i den öppna marknaden. Någon sådan bruttolön har aldrig tilllämpats för sjömansprästerna. Bostäder har ju tidigare tillhandahållits i sjömanskyrkornas fastigheter. Nu har emellertid sjömanskyrkans arbete i många avseenden omstrukturerats. Lokalerna har upptagits för fritidsaktiviteter av skilda slag, och prästen har som regel fått bostad på annat håll. I flera fall har man attacherat svensk präst vid dansk eller norsk sjömanskyrka, och av den anledningen finns som regel ingen tjänstebostad i kyrkofastigheten. I andra fall stationeras en sjömanspräst bara under vissa måna der av året eller också alternerar han mellan olika hamnar. Under sådana förhållanden får sjömanskyrkan då skaffa bostad som naturligt nog blir av mycket skiftande standard. Dessutom blir det självfallet en merkostnad för sjömansvårdsstyrelsen. ” Det torde var helt rimligt att sjömansprästerna i bostadshänseende helt jämställs med sina kolleger här hemma, d.v.s. erhåller bruttolön med möjlighet att hyra bostad enligt egen önskan. Därför har vi motionerat om dessa 300 kronor per månad ur kyrkofonden för sådana boendekostnader, men i propositionen nr 36 avslås detta yrkande. Det är värt att lägga märke till att departementschefen i propositionen föreslår inrättande av två tjänster för finsktalande stiftsadjunkter, vilket innebär en löneutgift på 42 000—45 000 kronor per år för verksamhet bland utlänningar i Sverige. Men departementschefen vill inte gå med på en uppräkning till knappt 36 000 kronor eller rättare sagt 30 750 kronor när det gäller det arbete som våra sjömanspräster utför bland landsmän i utlandet. Var finns logiken? Det kan också tilläggas att staten skulle tjäna på arrangemanget som vi föreslår. Prästernas lön tas ur kyrkofonden, och prästerna klassas upp till ett löneläge där marginalskatterna som bekant tar tillbaka en avsevärd del. Det har ju omvittnats förr i denna kammare vad den svenska sjömanskyrkan betyder för de människor som måste avstå från så mycket som vi här hemma har tillgång till. Man har även omvittnat sjömansprästernas insats. De har ett hårt arbete och måste sannerligen kunna mer än dogmatik och Luthers katekes. De har en social och allmänmänsklig tjänaruppgift. Har vi inte anledning att på allt sätt stödja detta arbete och i varje fall ställa sjömansprästerna i lönemässig paritet med deras kolleger på hemmaplan? Jag tror att herr Skoglund kan vittna om den här verksamheten, eftersom han är pre sident i Handelsflottans välfärdsråd och mycket väl känner till sjömanskyrkornas arbete och prästernas betingelser. Man behöver inte vara part i målet för att finna det helt otillfredsställande, att de sjömanspräster som t.ex. tjänstgör i Stockholm, Malmö eller Hälsingborg behandlas förmånligare än sina kolleger i London, Rio de Janeiro eller Sydney. Jag tycker att utskottet liksom departementschefen uttrycker sig något dunkelt i detta ärende. Utskottet skriver nämligen bla. följande: »Utskottet finner ej skäl att frångå departementschefens ståndpunkt.> Vilken är den ståndpunkten? Jo, den är att vederbörande »inte är beredd att tillstyrka boendekostnaderna»>.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 Sedan också bara några ord om reservationen III, som gäller den av Svenska diakonsällskapet äskade uppräkningen av anslaget till kyrkomusikerutbildningen. Man måste se det äskandet mot bakgrunden av den katastrofala bristsituation som råder på kyrkomusikerfronten. Stora Sköndals kyrkomusikerutbildning är mycket betydelsefull i sammanhanget men alldeles otillräckligt dimensionerad. Den 1 januari 1965 var 26 procent av de 2531 kyrkomusikertjänsterna här i landet vakanta, och läget har ingalunda förbättrats sedan dess. Under de senaste fem åren har antalet besatta skolkantorstjänster sjunkit från 1137 till 825 av totalt 1 600 tjänster. Det är underligt att statsmakterna i detta svåra läge inte ingriper och åtminstone bistår med bättre utbildningsmöjligheter för Stora Sköndal, när man nu enligt propositionen 25 in te vill ta några nya initiativ till kyrkomusikerutbildning förrän man fått klarhet i det framtida förhållandet kyrka— stat. Det är i sammanhanget också värt att observera att det trots den katastrofala brist på kyrkomusiker som råder finns ett stort intresse för kyrkomusik ute i landet. Man räknar med att 60000 personer ingår i de olika kyrkomusikensemblerna inom <Ssvenska kyrkan, och Sveriges kyrkliga studieförbund redovisar för 1968—1969 4 500 musikcirklar, huvudsakligen kyrkokörer. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen III av herr Grebäck m.fl.

Herr talman! Utskottet tillstyrker förslaget att det fr.o.m. 1 juli i år skall utgå 19 bidrag till Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse för avlöning av sjömanspräster, och utskottet ansluter sig till de av departementschefen föreslagna höjningarna av bidragsbeloppen. Detsamma gäller i fråga om de yrkade retroaktiva tilläggen. De belopp det här rör sig om är i avrundat tal en höjning med 900 kronor per person och år eller från 31 250 till 32 150 kronor samt dessutom ett retroaktivt tillägg för 1969 på 450 kronor och ett lika stort belopp för första halvåret 1970, alltså ett sammanlagt belopp för det retroaktiva tilllägget med 16 200 kronor. I fråga om det ytterligare tillägget för bostadskostnader på 3600 kronor ansluter sig utskottet till departementschefens uppfattning att man inte nu kan tillstyrka detta ganska betydande tillägg. Det kan väl också vara skäl att säga, herr Werner, att det kan vara nödvändigt att göra en utredning om bostadskostnaderna. Jag är så väl insatt i dessa frågor att jag vet att de kostnaderna inte kan vara lika i alla länder. Därför har utskottet också resonerat från den utgångspunkten, även om det inte har kommit till uttryck i skrivningen. Herr talman! Jag ber att få yrka avslag på reservationen I och bifall till utskottets hemställan. När det gäller reservationen III vid punkten C i utskottets utlåtande rörande frågan om bidrag till Svenska diakonsällskapet framhåller utskottet att man kan tillstyrka en höjning av anslaget till den kyrkomusikaliska linjen vid Sköndalsinstitutet med 5000 kronor, alltså från 75 000 till 80 000 kronor, avseende bidrag för ökade kostnader för lärarlöner och timarvoden. Utskottet framhåller att det är riktigt att det för närvarande råder brist på kyrkomusiker och att det föreligger behov av en förstärkning av framför allt den lägre kyrkomusikaliska utbildningen. Det kan emellertid noteras att Kungl. Maj:t också uppmärksammat detta behov och framför allt satsat på att anordna och koordinera särskilda sommarkurser för kyrkomusiker och under flera år försöksvis vidgat tillträdet till kurserna. Årets riksdag har till dessa kurser anslagit 20000 kronor. Vidare har riksdagen i år i särskilt anslag beviljat 70 000 kronor och möjliggjort kurser för orgelspelare. Det kan också nämnas att innevarande års riksdag genom propositionen 25 har möjlighet att förstärka kantorsutbildningen genom statliga sommarkurser. Departementschefen har starkt framhållit att detta är önskvärt. Vidare understrykes att den i propositionen föreslagna nya musikutbildningen inom mellanskolorna på sikt bör kunna tillföra den kyrkomusikaliska verksamheten väl utbildad arbetskraft. Utskottet kan alltså konstatera att den kyrkomusikaliska verksamheten genom olika statliga åtgärder över lag kommer att öka och att det glädjande nog finns ett starkt intresse för att sti mulera en vidgad utbildning av kyrkomusiker.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

Herr talman! Bara några ord till herr Svenning beträffande sjömansprästernas boendekostnader. Sjömansvårdsstyrelsen har räknat fram siffran 300 kronor per månad såsom ett rimligt medelbelopp oberoende av var prästerna är bosatta. Jag förstår därför inte varför man skall behöva avvakta en utredning. Det hade i så fall varit lämpligt att antyda detta på något sätt i utskottets skrivning. Herr Svenning måste väl emellertid hålla med om att det i synnerhet i dessa tider när det talas så mycket om jämlikhet är orimligt och oriktigt att en sjömanspräst i Malmö, Hälsingborg eller Stockholm skall befinna sig i ett förmånligare läge än sina kolleger i utlandet. Detta gäller också, såsom jag nämnde, de båda nya stiftsadjunkturer för den finsktalande befolkningen, för vilka vi godtar en avsevärt högre lönekostnad än för våra sjömanspräster. I jämlikhetens intresse borde man kunna ha förståelse för det rimliga i mitt yrkande.
Herr talman! Jag kan ha förståelse för detta yrkande i jämlikhetens namn, men då får man också resonera på det sättet att en lika hög lön för alla ger dem som har möjlighet att tjäna på bostadsbidraget en viss inkomst, medan den som har en annan bostadshyra får en annan inkomst. Det är mycket angeläget att uppmärksamma detta i en eventuell utredning. Det är inte nödvändigt att staten skall göra denna, utan den kan genomföras genom sjömansvårdsstyrelsen.
Herr talman! Det är inte stora pengar att tjäna på de 300 kronorna per månad. Denna summa får betraktas som ett minimum, i varje fall på kontinenten. Herr Svennings resonemang håller alltså inte.

Herr talman! Jag har vid B i utskottets hemställan fogat en blank reservation som jag helt kort vill motivera. Jag vill därmed ge uttryck för mitt missnöje med det dåliga underlag vi haft för bedömningen av det befogade i att bevilja sjömansprästerna ett tillägg på 300 kronor per månad, som kompensation för bostadskostnad. Utskottet kunde ha rätt att kräva närmare uppgifter om t.ex. i vilken utsträckning det finns bostäder i anslutning till sjömanskyrkorna och om i hur många fall sjömansprästerna tvingas ut på hyresmarknaden. Ingenting sägs heller om hur man räknat fram detta belopp. I det motionspar som herr Werner varit med om att väcka sägs det att framställningen är väl underbyggd. Men då skall man väl ha bra små anspråk på hur ett ärende skall vara underbyggt vid begäran om riksdagsanslag. Jag erkänner emellertid gärna att departementschefens motivering för avslag är lika dåligt underbyggd. Departementschefen anser att det kostar mycket pengar att genomföra förslaget, men om de principiella skälen för avslag — om det nu finns några sådana — sägs inte ett ord. Jag tycker att det minsta utskottet kan begära, om motionärerna skulle återkomma, är att det presenteras ett bätt re underbyggt förslag som utskottet får behandla. Herr talman! Vad beträffar reservationen III ansluter jag mig till den motivering som anförts av herr Hedin och yrkar bifall till denna reservation.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
Herr talman! Det kan väl vara riktigt som utskottets ärade ordförande säger, att underlaget här inte har varit så omfattande. Men det är ju ändå en mycket enkel fråga det gäller. — Att man precis som för alla andra statliga tjänstemän bör ha bruttolön också för sjömansprästerna som arbetar utanför vårt land borde vara nästan självklart. Jag tycker inte att det är nödvändigt att göra någon vidlyftigare utredning av förhållandena. De 300 kr. som man uppskattat som medeltal för vad det kostar är väl ett fullt tillräckligt underlag för beslut. Det kan ju inte skilja så mycket, och jag skulle tro att det inte någonstans går att komma undan billigare än med dessa 300 kr. Sedan spelar det ingen roll om vederbörande får en tjänstebostad eller hyr egen bostad — det är helt ovidkommande i sammanhanget. Alla andra tjänstemän har sin bruttolön, och det är naturligtvis deras ensak vilken bostad de skaffar sig.

Herr talman! Rörande anslagen för budgetåret 1970/71 till Högre utbildning och forskning har inom andra avdelningen av statsutskottet uppnåtts en betydande enighet, framför allt kanske under pressen från den statsfinansiella situationen. De ökade resurser som ställs till förfogande är inte alltför imponerande med hänsyn till den våldsamma expansion som äger rum inom högskoleområdet. Många, för att inte säga de flesta, av motionerna i anslutning till statsverkspropositionen måste betecknas som välmotiverade, åtskilliga t.o.m. som mycket välmotiverade. Ytterligt få har dock föreslagits till bifall. Resurserna räcker inte till.

Oppositionen har å sin sida små möjligheter att agera inom de trånga ekonominska ramarna, ramar som den dock inte har skapat eller är ansvarig för. Men faktum föreligger, trist och obönhörligt. Utskottet i sin helhet går alltså sällan utanför Kungl. Maj:ts förslag. Från oppositionspartierna anmäls dock litet fler särmeningar, som tagit sig uttryck i reservationer.

Jag skall dock avstå därifrån bl.a. med hänsyn till att åtskilliga talare väntar på sin tur, och tiden är redan långt liden som den tyvärr ofta är när vi börjar diskutera utbildningsfrågor — vi kommer i tidsnöd. På den punkt som vi nu behandlar kommer jag därför huvudsakligen att uppehålla mig vid reservationerna. Reservationen 1 a är gemensam för representanterna från de tre demokratiska oppositionspartierna; reservationerna 1 b och 1 c har avgivits av representanter för moderata samlingspartiet. Den gemensamma reservationen gäller en gammal tvistefråga: sammansättningen av 1968 års utbildningsutredning. Uppfattningarna om hur den rimligen borde vara sammansatt har varit delade alltsedan utredningens tillkomst. När oppositionen enträget drev kravet att utredningen skulle tillsättas — departementet tövade faktiskt ganska länge — var dess mening knappast att den skulle få den sammansättning som herr Palme gav den. 1968 års utbildningsutredning har, som väl torde vara bekant för de fles ta, till uppgift att se över den eftergymnasiala utbildningens dimensionering, struktur, organisation, lokalisering etc. Att det är en mycket omfattande uppgift, kan man nästan förstå utan att se efter i några papper, men det framgår med all önskvärd tydlighet när man studerar direktiven. Det är också helt uppenbart, att utredningen gäller frågor av väsentlig betydelse inte bara för utbildningen i snäv bemärkelse utan också för samhällsutvecklingen i dess helhet. Ansvaret för den egentliga utredningen med beslutanderätt ligger hos fyra höga ämbetsmän: statssekreteraren i utbildningsdepartementet, generaldirektörerna i skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen samt <universitetskanslern, och statssekreteraren i utbildningsdepartementet är ordförande. Till utredningen knöts — och det var väl det geniala draget i den Palmeska rekonstruktionen för att åtminstone i någon mån bli av med parlamentarikerna — tre s.k. referensgrupper. Den ena av dessa är sammansatt av sex företrädare för de politiska partierna, tre borgerliga och tre socialdemokrater. Utredningen har alltså teoretiskt och praktiskt därigenom beretts en möjlighet att inhämta uppgifter om de olika politiska partiernas värderingar av de frågor som behandlats.

Det är inte klart belagt, hur redovisningen av avvikande uppfattningar från den politiska referensgruppen skall gå till — jag tillhör den gruppen så jag vet vad jag talar om. En liten incident inträffade redan tidigt, när den första debattskriften utgavs. Vi företrädare för de tre oppositionspartierna ansåg att den inte var särskilt väl lämpad som underlag för en debatt. Det visade sig också att den inte var det; orsaken härtill kanske vi kan diskutera i ett annat sammanhang. Detta har sagts från många håll. Vi insåg det alltså, och vi ville på något sätt ge uttryck härför. Det lyckades vi till sist med genom att få in en liten mening i inledningen, och vi räddade i det sammanhanget något så när våra själar. Det hela var så långt framskridet, då det blev fråga om ett särskilt yttrande från oppositionens sida, att det var tekniskt rätt besvärligt — det skall jag medge. Det var alltså en liten incident som illustrerar hur det kan bli när utredningen så småningom kommer att kunna presentera ett förslag. Att utredningen i sin nuvarande sammansättning verkat bortåt två år, utgör enligt min mening inte något hinder, som det ibland sägs, för en förändring av den egentliga utredningens sammansättning. Inga direkt avgörande beslut har, efter vad jag kan förstå, ännu fattats av utredningen och skall inte heller fattas inom den allra närmaste tiden. Politiska företrädare brukar, det tillhör ju yrket, ganska snabbt kunna sätta sig in i det arbete som redan har gjorts och som pågår inom den egentliga utredningen. De tre borgerliga partierna har i en partimotion sagt, att vi finner att det av såväl principiella som praktiska skäl är förkastligt att det i en utredning, som oundvikligen kommer att resultera i förslag till omfattande riksdagsbeslut, inte ingår representanter för riksdagspartierna. Vår mening är därför att U 68 bör omvandlas till en parlamentarisk utredning, och det är detta reservationen 1 a tar sikte på. Jag hemställer alltså om bifall till denna reservation. Reservationen under punkten 2 av moderata samlingspartiet rör mellanexamen i forskarutbildningen. Även härvidlag föreligger sedan ett år till baka delade meningar. Reservationen 1 c innebär ett fullföljande av ställningstagandet vid riksdagens beslut angående forskarutbildningen. Det framkom under förberedelsearbetet till forskarutbildningspropositionen ett, som jag uppfattade det, ganska klart dokumenterat behov på arbetsmarknaden av kvalificerad personal som fått en viss forskarutbildning men inte nödvändigtvis avlagt den nya doktorsexamen. Det framfördes från flera håll förslag om inrättande av en normalt obligatorisk mellanexamen i forskarutbildningen. För den enskilde studerande skulle denna mellanexamen underlätta planeringen av utbildningen och av forskarinsatsen under utbildningen liksom den skulle innebära att risktagandet vid beslut att ge sig in i forskarutbildningen blev mindre; det är ju alltid en risk att tro sig om att kunna forska. Det kan visa sig att man inte håller måttet, och då står man där vackert, vilket många har fått uppleva. Genom att i princip göra denna mellanexamen obligatorisk skulle man också kunna undvika att den fick karaktären av gallringsstation — man har varnat för att skapa en sådan, och det vill inte heller jag vara med om att göra. Jag kunde anföra flera argument.

I reservationen vill vi alltså plädera för inrättandet av en sådan mellanexamen efter viss ytterligare utredning; en sådan behövs alltid, det finns ju en del saker som måste belysas. Jag hemställer alltså om bifall till reservationen 1 c. Den tredje reservationen har också avgivits av moderata samlingspartiet och rör systemet för planering av lokaler för icke-laborativa institutioner vid universiteten och andra läroanstalter.

Kungl. Maj:ts föreskrifter uppges där ha utformats i enlighet med förslag från 1968 års utbildningsutredning. Så förhåller det sig väl också, även om jag inte kan erinra mig att den referensgruppen har sysslat särskilt mycket med denna fråga, men det är möjligt att den har passerat genom händerna där också. Ramarna omfattar enligt uppgifterna i motionen sammanlagt förutom erforderliga utrymmen för bl.a. kapprum, toaletter och skyddsrum en programyta om 138 000 kvm. För Stockholms del har angivits en yta av 36 000 kvm. Jag måste läsa upp dessa siffror för att de som lyssnar skall veta vad det rör sig om. Tidigare gällande lokalplanering för Stockholm beräknades efter ytramen på 26 000 kvadratmeter. Den siffran hade sitt ursprung i ett förslag från U 63, som väl får anses vara en föregångare till U68 men som var ännu mer departemental än denna och inte hade egentliga politiska referenser. Siffran hade bestämts efter ett beräknat antal studerande i icke-laborativa ämnen av cirka 12000 år 1972/73. Nu har statistiska centralbyrån meddelat, att det totala antalet närvarande studenter i Stockholm höstterminen 1968 uppgick till något över 26 000. Av dessa studerade uppskattningsvis 23 000 icke-laborativa ämnen. Jag avslöjar väl ingen hemlighet om jag säger att siffran kommer att bli högre under 1970-talets början. Dessa uppgifter visar att förhållandet mellan antalet kvadratmeter och antalet studerande har sänkts på ett sätt som är ofördelaktigt i jämförelse med tidigare planering.

Jag tror nämligen att det verkligen är fråga om en sänkt lokalstandard.

Vidare hemställes i reservationen att Kungl. Maj:t på grundval av en sådan redogörelse skall återkomma med ett motiverat förslag till ytramar, så att riksdagen kan ta ställning till lokalplaneringen. Det som ytterst ligger bakom reservationen är en vilja att bevaka riksdagens möjligheter att säga sitt ord som sista och beslutande instans. Jag ber att få yrka bifall till reservation 1 d.

Herr talman! Punkt 2 i utlåtande nr 88 om vissa gemensamma frågor behandlar universitetsfrågor av allmän karaktär. Jag kommer att ta upp några av dessa och skall först säga någonting om det krav på en parlamentarisk sammansättning av U 68 som har framförts i en reservation. Såvitt jag minns rätt krävde vi inom folkpartiet i en reservation redan hösten 1965 i samband med principbeslutet om de fasta studiegångarna en parlamentarisk sammansättning av den kommitté, som skulle ha till uppgift att utreda den eftergymnasiala utbildningens dimensionering, struktur, organisation och lokalisering. Det blev 1968 års utbildningsutredning som fick detta uppdrag, men den blev inte parlamentariskt sammansatt utan bestod, såsom herr Nordstrandh nyss framhållit, av fyra sakkunniga — statssekreteraren i utbildningsdepartementet, generaldirektörerna i skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen och universitetskanslern — och till denna sakkunnigekommitté knöts tre referensgrupper. Det har utkommit en debattskrift i februari 1968, >Målet för den högre utbildningen», och en sammanställning av synpunkter som förts fram till utredningen eller publicerats i pressen, och vidare har det utgivits en debattskrift med en skiss till återkommande utbildning. Det är viktigt att få veta hur de politiska partierna ser på dessa olika frågor. Konstruktionen med referensgrupper innebär emellertid ingen garanti för att dessa värderingar påverkar utredningens arbete och ställningstaganden eller att de redovisas offentligt. Det är därför vi har krävt att utbildningsutredningen skall få en parlamentarisk sammansättning. Utskottet hänvisar bara till att departementschefen har ansett den valda konstruktionen kunna tillgodose de krav som ställts på effektivitet, medverkan och kontakt. Vi menar att så inte är fallet, och därför har vi till utskottsutlåtandet fogat en reservation, 1 a, som jag vill yrka bifall till. I januari månad i år, närmare bestämt den 16 januari, uttalades i en partimotion från folkpartiet att en förbättring av utbildningen i Norrland borde ingå i ansträngningarna att skapa ett mer näringsvänligt klimat. Högre utbildad arbetskraft önskar ofta arbete på eller åtminstone i närheten av utbildningsorten, och en utbyggnad av den högre utbildningen i Norrland skul le därför i hög grad vara ägnad att skapa underlag för det allsidiga arbetskraftsutbud som är en förutsättning för utveckling av samhällsservice och näringsliv i Norrland, så som vi uttryckte det i januari månad. Vi sade också i motioner att de expansionsplaner som finns för Umeå universitet är otillräckliga för Norrlands behov av högre utbildning. Vi framhöll vidare att förutsättningarna för universitetsfilialer i Norrland bör närmare undersökas, liksom möjligheterna att ge den tekniska forskningen större resurser genom ett tekniskt forskningsinstitut och att en samlad plan för den högre utbildningen i Norrland borde utarbetas. I en senare motion har Östersund, Sundsvall och Luleå nämnts som tänkbara platser för universitetsfilialer. Nu har vi emellertid fått en proposition, nr 88, undertecknad av Sven Moberg, som tar upp just den här saken. Där föreslås en ny teknisk utbildningsoch forskningsenhet i Luleå. Vid den enheten skall också en maskinteknisk forskningsoch utbildningsinstitution inrättas, och en sektion vid den bergsvetenskapliga linjen på Tekniska högskolan i Stockholm skall flyttas till Luleå. Vidare föreslås teknisk utbildning i Skellefteå—Umeåområdet. Jag skall därför inte nu gå närmare in på denna sak; den kommer att bli föremål för diskussion längre fram, när andra avdelningen har behandlat ärendet. Jag vill dock säga att det önskemål vi uttalade i januari månad i stor utsträckning synes bli tillgodosett genom den proposition som har framlagts. Jag återkommer emellertid till detaljerna längre fram under riksdagen i vår eller i höst. När det gäller den eftergymnasiala utbildningen har ju den svenska liberalismen under årtionden haft som riktlinje för samhällsomdaningen att människorna bör beredas såvitt möjligt lika chanser. Med hänsyn härtill framstår en demokratisering och breddning av utbildningsväsendet som en av de mest angelägna uppgifterna. Det är sådana synpunkter som framför allt Bertil Ohlin under många år har förfäktat i denna kammare, och i en motion, II: 722, har han och jag närmare utvecklat dessa saker. Genom en sådan lösning skulle mera jämlikhet komma att prägla hela arbetslivet, så att klassgränser och klasstänkande skulle försvagas och kanske till och med försvinna. De ekonomiska olikheterna skulle kunna minskas under trycket av ökad tillgång till kvalificerad och minskad tillgång till okvalificerad arbetskraft. I denna motion framhålls också att marknadens egna krafter skulle göra sig gällande på inkomstbildningen och att det skulle ske utan de negativa verkningar i fråga om den ekonomiska framstegstakten som en konfiskatorisk inkomstbeskattning med stark progressivitet skulle medföra. Jag förmodar att professor Ohlin senare under debatten kommer att närmare utveckla detta. Det är emellertid ett önskemål som starkt betonas av oss i denna motion, nämligen möjligheten att bedöma det framtida behovet av olika slag av högt utbildad arbetskraft för att hänsyn därtill skall kunna tas vid utbildningsväsendets utbyggnad. U 68 har ju sammanställt prognosmaterial, och utredningen har också belyst tillförlitligheten i detta material, men slutsatsen blir att i många fall bedömningen avvikit starkt från verkligheten under den period det varit fråga om. En otillräcklig tillgång till utbildad arbetskraft tycks länge vara sannolik vad beträffar den s.k. spärrade utbildningen, där antalet studerande begränsas. Av någon anledning tycks prognoserna i många fall underskatta det framtida behovet.

Studieinriktningen påverkas också av detta. Den påverkas av att universitetsfilialerna med ett fåtal undantag saknar möjligheter för dem som önskar studera de spärrade ämnena. Däremot ger filialerna goda möjligheter till studier inom andra linjer och ökar antalet som studerar samhällsvetenskap och humanistiska ämnen och matematik. Det är i sanning ganska paradoxalt att på detta sätt en snabb ökning äger rum av antalet studerande inom de grenar där ett överskott av utbildning hotar, medan ökningen av antalet platser inom de spärrade linjerna är liten i jämförelse med det förstnämnda antalet. På så sätt sker en tilltagande snedvridning inom vårt högre utbildningsväsende. Det är en avigsida av den i och för sig glädjande regionala spridningen av möjligheterna till högre utbildning. Denna snedvridning kan åstadkomma ett oerhört överskott på vissa slag av utbildad arbetskraft och en fortsatt brist på läkare, tandläkare, kemister och psykologer, och man frågar sig vilka åtgärder som bör vidtas för att motverka en sådan utveckling. Framför allt bör det väl ske genom en målmedveten ökning av antalet studerande som bereds plats på de nu spärrade linjerna. Jag tänker inte minst på ämnet psykologi, ett ämne som jag här i kammaren under några år tidigare har haft anledning att särskilt intressera mig för. Genom att i filialerna vidga möjligheterna till studier i flera ämnen kan tendensen till snedyridning motverkas. Dessutom bör det alls inte vara uteslutet att vissa av de spärrade ämnena fogas till filialernas arbetsområde. Det bör t.ex. gälla kemi, där senaste året antalet sökande i hela landet var mer än dubbelt så stort som antalet platser och intagna, och det bör även gälla psykologi. Självfallet kommer en vidgning av studiemöjligheterna på det sätt som här antytts att kräva väsentliga ökningar av anslagen till lärarkrafter och institu tioner inom den högre undervisningen. Statsutskottet framhåller vikten av att man vid utbyggnaden och decentraliseringen bör ha dessa synpunkter på snedvridningen i minnet, och anser att riksdagen bör ge detta till känna för Kungl. Maj:t. Det är också viktigt att de i motionen framförda synpunkterna, inte minst beträffande snedvridningen, kommer till Kungl. Maj:ts kännedom. Jag skulle vilja säga några ord om mellanexamen, men innan jag gör det vill jag knyta en reflexion till de frågor som jag nyss berört, nämligen utbildningsfrågorna med avseende på Norrland. även härvidlag har utskottet skrivit positivt beträffande decentralisering av lokaliseringspolitiska skäl, och utskottet säger sig vilja tillvarata de möjligheter som kan föreligga i anslutning till befintliga gymnasier och där bygga ut och sprida den högre utbildningen, inte minst den tekniska. Vi har alltså kommit överens härom i utskottet och beslutat ge det till känna för Kungl. Maj:t, vilket jag vill uttrycka min tillfredsställelse över. Beträffande mellanexamen föreligger en moderat reservation, som herr Nordstrandh nyligen talat om. Härvidlag skulle jag vilja anknyta till vad jag yttrade i kammaren förra året. Mellanexamen togs ju upp i propositionen 1969:31 men berördes ganska flyktigt. Folkpartiet gick med på en kompromisskrivning som innebar att socialdemokraterna betygade att regeringen hade samma inställning som vi motionärer beträffande det stora behovet av en utredning om en sådan examen. Departementschefens uttalande gick ut på att de fortsatta överväganden som förutsattes kunde leda till ett beslut om en utbildningsgång, som utmynnade i en särskild yrkesinriktad examen efter grundexamen. Efter den treåriga grundexamen skulle det alltså finnas en tvåårig utbildning som förde fram till en mellanexamen. Utskottet underströk också att dessa överväganden borde göras snarast. Folkpartiet var då villigt att en kort tid ställa sig avvaktande med tanke på att socialdemokraterna delade partiets uppfattning, men vi förbehöll oss rätten att kritisera, om inte regeringen skyndsamt tog upp frågan om inrättande av en ny examen av detta slag. Därvid vidgades frågan till att gälla den högre utbildningen för dem som inte eftersträvar, och kanske inte heller lämpar sig för, en forskarkarriär. Nu har utskottet hänvisat till övervägandena i föregående års utskottsuttalande och räknar med att de i motionerna aktualiserade frågorna kommer att prövas av vederbörande utbildningsmyndigheter. Jag vill fråga statsrådet Moberg, om dessa överväganden har ägt rum och om man har kommit någonstans i frågan. Eftersom utskottet förra året framhöll att övervägandena borde göras snarast och det nu förflutit ungefär ett år, vore det ytterst värdefullt att få klarhet i om någonting hänt på denna punkt.

Den kritik som förra året riktades mot förslaget innebar i första hand att resurstilldelningen var alldeles för liten. Universitetskanslersämbetet har i sina anslagsäskanden för det kommande budgetåret i likhet med förra året redovisat tvåårsplaner för inrättande av högre forskaroch universitetstjänster. Det har skett för att myndigheterna i sådana frågor skall fatta beslut längre tid i förväg, vilket de hittills inte har gjort i tillräcklig utsträckning. Vi anser att flerårsplaner för inrättande av tjänster på professorsnivå är nödvändiga i framtiden för att en långsiktig personalplanering skall kunna åstadkommas. Ut skottet delar också motionärernas uppfattning om värdet av att forskarorganisationens utveckling planeras på längre sikt, gärna i form av tvåeller flerårsplaner som redovisas för riksdagen. Utskottet gör emellertid vissa reservationer i sammanhanget. Jag noterar dock den positiva inställning till tvåeller flerårsplaner som utskottet har givit uttryck åt. Slutligen vill jag säga någonting om universitetsdemokratin och den försöksverksamhet med nya samarbetsformer som är på gång. Den saken behandlas också i detta avsnitt av statsutskottets förevarande utlåtande. De förslag som inkommit från universitet och högskolor rörande försöksverksamhet med nya samarbetsformer har bearbetats av universitetskanslersämbetet, och efter diskussioner med rektorsämbeten och fackliga organisationer har föreskrifter och riktlinjer meddelats för en ganska långtgående försöksverksamhet med nya samarbetsformer på institutionsnivå. Universitetskanslersämbetet skall också lämna förslag och föreskrifter för sådan försöksverksamhet när det gäller utbildningsnämndernas sammansättning, arbetsformer och befogenheter i förhållande till fakulteter och konsistorier. Försöksverksamheten vid de enskilda institutionerna bedrivs nu enligt fyra modeller inom vilka konsistorierna har att besluta om den närmare utformningen, som jag här icke skall ingå på. Jag menar att de studerande vid högre läroanstalter skulle, när det gäller företagsnämnderna, på sätt och vis kunna betraktas på samma sätt som de anställda. I princip bör det vara en fördel att det finns ett forum för debatt och dialog mellan företrädare för studenterna och för andra anställda än lärarna. Den väsenligaste förändringen där torde kunna nås genom ett förstärkt inflytande för studenterna över undervisningens utformning, tillsammans med vissa lärargrupper som för närvarande i prak tiken har mycket litet inflytande. Jag tänker här på extralektorer, amanuenser och assistenter. Däremot kan studenterna inte ges något avgörande inflytande vid valet av kurslitteratur, eftersom de i det fallet ofta har ett starkt och mycket speciellt gruppintresse som avviker från den allmänna målsättningen. Detta ökade inflytande får emellertid inte innebära att statsmakternas beslut om undervisningens målsättning skall kunna frångås genom beslut av lokala organ som sammansättes av lärareoch studentrepresentanter. Prefekterna och läroanstalternas ledning måste ha ansvaret för att statsmakterna intentioner rörande utbildningen följes och förverkligas. Vidare vill jag understryka vikten av att både lärarnas och studenternas företrädare är representativa för sina grupper. Valet bör därför ske antingen indirekt genom respektive fackorganisation eller direkt på sådant sätt att ett högt valdeltagande säkras. Det kunde i och för sig anses befogat att avvakta erfarenheterna av den försöksverksamhet som nu pågår innan man skisserar nya riktlinjer för. demokratiseringen inom detta område. En allvarlig synpunkt på experimenten är emellertid att de kan bli verkningslösa, om inte studenterna finns representerade i beslutande församlingar och i högre instanser, framför allt konsistorierna och universitetskanslersämbetet. Både lärarna och studentorganisationerna borde bli företrädda i umniversitetskanslersämbetets styrelse. Frågan om demokratiseringen inom universitetsväsendet är en viktig prövosten för möjligheterna att genomföra demokratiskt medinflytande inom en gren av den svenska förvaltningen, men dess största betydelse ligger kanske ändå i de konsekvenser för vetenskaplig och kulturell utveckling i vårt land som en framgångsrik lösning av frågan skulle få. Lika väl som universitetens verksamhet måste ligga i linje med de all männa målsättningar statsmakterna satt upp för svensk utbildningspolitik krävs en aktiv medverkan från landets sakkunskap i det arbete som skall utföras — d.v.s. från lärare och elever — för att denna verksamhet skall kunna fyllas med ett levande innehåll. Utskottet har nu på s. 11 i sitt utlåtande skrivit följande: »Universitetskanslersämbetet och berörda myndigheter har i uppgift att inkomma med förslag i anledning av försöksverksamheten och en utvärdering av verksamheten kommer att ske på uppdrag av ämbetet.» Jag vill understryka vikten av att denna utvärdering av verksamheten verkligen kommer till stånd.

Herr talman! Två tidigare talare har redan argumenterat för reservationen 1 a beträffande U 68, d. v. s. 1968 års utbildningsutredning, och eftersom jag har för avsikt att endast uppehålla mig vid denna reservation kan jag fatta mig kort. Vi kan konstatera att det föreligger två olika uppfattningar om utredningen. Den ena är att utredningen skall fortsätta att arbeta med oförändrad sammansättning. Den andra är att inom oppositionspartierna anses att den bör göras om till en parlamentarisk utredning. Jag finner det i varje fall för min del inte tillfredsställande att endast några högre ämbetsmän skall vara utredare och svara för innehållet i det betänkande som skall framläggas. Det gäller ändå frågor som dimensioneringen av den eftergymnasiala utbildningen och dennas lokalisering och organisation. Det är alltså stora frågor som utredningen har att ägna sig åt. Visserligen framhålles det med rätta att politikerna är representerade i en av utredningens referensgrupper, men vi får inte veta om och i vilken mån som man tar hänsyn till deras förslag. De kan ju inte alls arbeta på samma sätt i en referensgrupp som om de vore tillkallade som utredningsmän. Vi har begåvats med ett par s.k. debattskrifter från utredningen, av vilka det framgår att utredningen arbetar med frågor av stor betydelse för vårt samhälles fortsatta utveckling. Vad skulle då, åtminstone är det min mening, vara naturligare än att de olika partierna finge redovisa sin uppfattning i det betänkande som utredningen kommer att framlägga? Man skulle önska att de kunnat få göra det också i de debattskrifter som publicerats. I den första skriften som utkom anmäldes emellertid bara att företrädarna för de borgerliga partierna hade anmält tvivel om promemorians ändamålsenlighet. Det säger oss tillräckligt om att det inte är en vanlig parlamentarisk utredning — man låter representanter för oppositionspartierna få stå utanför och inte anmäla sin uppfattning utan bara sitt tvivel om ändamålsenligheten om promemorian. Vi vet att när det gäller de vanliga parlamentariskt sammansatta kommittéerna får man i utredningsmaskineriet besked om ett antal frågor, och de olika ledamöterna i utredningarna har att ta ställning till det resultat som arbetats fram utifrån olika värderingar. Men om man nu på detta sätt bara skall anmäla sitt tvivel och inte ge några motiveringar, så blir det bara en sida som får motivera resultaten. Detta oroar mig, ty såvitt jag förstår kan det inte vara förenligt med demokratins principer. Utskottet skriver emellertid att det inte finns någon anledning att frångå den organisatoriska form som utredningen har erhållit från början. Det stämmer inte med vad vi ofta annars hör, att det skall vara insyn, att människorna skall få veta vad som försiggår och sedan ta ställning. Det är inte ett tillvägagångssätt som ger tillräcklig belysning, i varje fall inte en allsidig belysning. Jag har inte med detta velat säga att jag hyser misstroende mot dem som är utredningsmän. Men jag anser attien demokrati skall vi inte styras av höga ämbetsmän — det är inte de som ensamma skall ta fram uppgifter efter sina önskemål när det gäller att utreda en fråga som denna, vilken har stor betydelse för många människor på grund av den inverkan som ifrågavarande förhållande har för samhällsutvecklingen.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

Herr talman! Utskottsutlåtandet och de inlägg som gjorts i debatten visar att vi i allt väsentligt är eniga om tagen när det gäller verksamheten under nästa år vid universitet och högskolor, och det är att notera med glädje. Låt mig mot den bakgrunden göra ganska få kommentarer till några av de andra synpunkter som förts fram i de tre inläggen här. Det är utan tvivel, herr Nordstrandh, ljuv musik för en socialdemokrat att få höra en representant för moderata samlingspartiet säga i riksdagen att vi borde ställa mer resurser till samhällets förfogande. Jag hoppas att herr Nordstrandh och hans partivänner är lika ivriga att medverka till att ge samhället de pengar som behövs när man skall utvidga verksamheten. Vi är självfallet i utbildningsdepartementet inte heller nöjda med de anslag vi har fått fram för högre utbildning — långt därifrån, vi skulle vilja gå mycket längre. Men såsom i andra sammanhang gäller det ofta en avvägningsfråga: Hur mycket tål skattebetalaren när räkning en skall betalas? Jag tycker emellertid inte att vi varit så litet lyckosamma i vårt arbete. Låt mig nämna två siffror. 1967/68 fick vårt departements verksamhetsområde 5,4 miljarder kronor och fyra år senare 8,4 miljarder kronor. Av denna högst väsentliga ökning i absoluta tal har högre utbildning och forskning tagit en något ökande andel. 1967/68 omfattade avsnittet E 14,7 procent av de 5,4 miljarderna, medan nästa år andelen var 15,5 procent. Lägger vi därtill utgifterna för studiesociala ändamål markeras den relativa framflyttningen av den högre utbildningens och forskningens positioner än mera. Jag skall gärna vara med om att tillsammans med er kämpa för högre inkomster till staten för att bland annat ge dem till utbildningsväsendet, herr Nordstrandh. Så är det då debatten om U 68. Det är en något nattstånden debatt, eftersom den har förts tidigare. Argumenten är desamma på båda sidor. Regeringen hävdar att denna utredning med dess uppläggning och sammansättning är ovanligt öppen. Den är okonventionellt sammansatt; referensgrupper är inte någon vanlig anordning i utredningar. Denna utredning arbetar med nya öppna metoder, som inbjuder till debatt. Det är bra märkligt, herr Mattsson, att få höra Er säga att den här utredningen förhindrar de politiska representanterna från att göra mer än att ange sina tvivel. Om politikerna i referensgruppen hade haft någon bestämd mening som kunde ha formulerats i ett särskilt kapitel eller något liknande, är jag övertygad om att det skulle ha förts fram. Möjligheten finns ju att göra det i ett tillägg i den allmänna debatten; U 68 inbjuder ju med debattskrifterna till muntliga och skriftliga inlägg i den allmänna utbildningspolitiska debatten. Jag kan inte se att detta formella betraktelsesätt har någon betydelse, på den punkten råder det alltså olika meningar. U 68 har nu arbetat i två år. Vi räknar med att den i lyckosammaste fall skall avsluta sitt arbete under nästa år. Dess förslag blir självklart som vanligt föremål för remissbehandling och prövning, varvid olika uppfattningar kan läggas fram. Sedan gäller det mellanexamen. Där säger både herr Nordstrandh och herr Källstad att någonting borde göras. Av den moderata reservationen framgår den osäkerhet man hyser bland er reservanter. Man vill ha en utredning om mellanexamen, och herr Källstad frågar mig vad som hänt med anledning av utskottets utlåtande i fjol om denna sak. Ja, det har hänt som alltid händer när riksdagen ger sin mening till känna. Vi vidarebefordrar riksdagens synpunkter till berörda myndigheter och där funderar man. Men såsom framhölls redan i forskningsoch utbildningspropositionen och även senare finns det för närvarande inte klart manifesterade behov av en speciell utbildning av detta slag.

Det är, herr Nordstrandh, att något underskatta ungdomar, som dock har studerat vid universitet och högskolor i tre, fyra eller kanske fem år, om man tror att de inte själva med hjälp av sin professor eller annan handledare skulle kunna bedöma huruvida det arbete de har gett sig på för en doktorsexamen är värt att fullfölja och att vi av det skälet skulle införa en mellanexamen. Vår ståndpunkt har i princip hela tiden varit att i den mån det från arbetsmarknadssynpunkt finns anledning att skapa en utbildning, som leder till en annorlunda beskaffad doktorsexamen på den nivå det här är fråga om, så skall vi göra det. Vi har nämnt två områden, det psykologiska och det tekniska. På det psykologiska området har det funnits underlag för en typ av mellanexamen som skiljer sig från den som herr Nordstrandh och de övriga moderata reservanterna pläderar för. Den mellanexamen vi talar om — och som grundas på den kortare psykologutbildningen är nämligen klart yrkesinriktad och skall leda fram till en bestämd yrkesverksamhet. Er mellanexamen ger ingen yrkesbehörighet alls, utan är bara ett sätt att säga tack och adjö till de studerande. Där står vi med i princip litet olika meningar. Jag upprepar för herr Källstad att den fråga, som utskottet i fjol ställde till myndigheterna, ännu inte är besvarad, eftersom det inte finns underlag för att ge något konkret svar på den. Men den prövas kontinuerligt. Jag skall inte säga någonting mera ingående om herr Källstads fjärde punkt, som rörde flerårsplanerna. Vår politik är den att där det är motiverat, t.ex. när en ny fakultet byggs upp, skall vi lägga fram en mera långsiktig plan för inrättandet av sluttjänsterna. Där det är fråga om att utvidga verksamheten vid bestående fakulteter är det däremot i många fall principiellt mycket tvivelaktigt att flera år i förväg lägga fast en plan för vilka professurer som skall komma till. Erfarenheten lär oss nämligen hur snabba skiftningarna både på forskningsområdet och på personplanet kan vara. Dessa två faktorer — aktivitetstyp och tillgång till lämpliga personer — är ju avgörande. När det gäller en utvidgning har vi därför vid våra årliga prövningar inte funnit det möjligt, mer än i några fall, att framföra förslag om professurer som ligger bortom kommande budgetår. I verkligheten är det inte så enkelt, herr Källstad, att planera den fascinerande verksamhet som kal las forskning. Det är lätt att tala om planering, men jag undrar var det skulle sluta om man drev planeringsideologin för långt i detta sammanhang. Det är en intressant motsättning mellan en liberal och en socialdemokrat. Den femte punkten i herr Källstads resonemang, om universitetsdemokrati, begrep jag uppriktigt sagt inte. Vad var det herr Källstad ville ha sagt? Å ena sidan skall man se till att studenterna får inflytande, å andra sidan skall man se till att de inte får inflytande, eftersom saken rör samhället. Vad menar herr Källstad med det yttrandet? Det vore intressant att få en konkretisering på den punkten. Till slut vill jag upplysa herr Källstad om att antingen sade han fel eller också är han okunnig när det gäller kanslersämbetet. ämbetet har i sin styrelse en representant för studenterna.

Herr talman! Jag skall ta upp tre frågor på den korta tid som står mig till buds: de begränsade resurserna, U 68 och mellanexamen.

Här rör det sig i första hand om en prioritering, och det är den som vi diskuterar. Om vi skall sätta in frågan i ett större sammanhang, kan vi anlägga den synpunkten att större resurser kan skapas i ett samhälle på annat sätt än genom att bara höja skatten, vilket senare egentligen är ett något enfaldigt resonemang. Herr Moberg torde inte riktigt ha klart för sig hur det går till i U 68; jag rekommenderar honom därför att ha ett vänskapligt samtal med den parti broder som är ordförande i utredningen. Arbetet där går bra och är angenämt, men det var omöjligt för oss att få tillfälle att ge uttryck åt våra åsikter i den första debattskriften. Att vi efteråt kunde säga någonting om den här i riksdagen eller skriva om den på något annat håll är en helt annan sak — kritiken skall komma samtidigt med skriften. Att påstå att vi kunde ha fått något kapitel i debattskriften är rent nonsens. Herr Moberg säger att mellanexamen inte skulle ge någon yrkesbehörighet. Det skulle denna examen göra med den konstruktion som vi tänker oss; den skulle ge så mycket forskarutbildning som behövs för den som ämnar gå ut i näringslivet exempelvis, där man faktiskt säger att det till vissa tjänster inte behövs så mycket forskarutbildning som en fullständig doktorsexamen innebär. Så nog tycker jag att man kan tala om yrkesbehörighet. Det förhållandet att vi begär en snabb utredning innebär inte att vi är osäkra beträffande mellanexamen. Men vi måste veta hur denna examen mera i detalj skall utformas, innan beslut kan fattas. En sådan utformning kan vi som reservanter inte konstruera.

Herr talman! Jag ställde en direkt fråga till statsrådet Moberg om mellanexamen och fick beskedet att det i varje fall inte ännu finns något svar att ge, frågan har överlämnats till myndigheterna som funderar över den och det finns ännu inte något underlag för ett svar. Frågan är emellertid om det inte håller på att växa fram ett underlag, ty intresset för denna fråga är mycket stort i universitetskretsar. Statsrådet Moberg sade att en mellanexamen skulle förlänga tiden fram till doktorsexamen. Det kan den naturligtvis göra om man har doktorsexamen som målsättning för sina studier. Men det är inte säkert att det förhåller sig så — det kan hända att mellanexamen också skulle kunna vara en slutpunkt. För dem som inte lämpar sig för direkt forskarutbildning och forskarkarriär skulle mellanexamen kunna vara en lämplig examen i stil med den som finns för psykologerna, den speciella psykologexamen. Beträffande frågan om universitetsdemokratin var poängen den att jag skilde mellan undervisningens utformning — den pedagogiska frågan — och undervisningens målsättning. När det gäller undervisningens utformning, att tillsammans med vissa lärargrupper samråda om hur undervisningen skall formas, skulle studenternas inflytande kunna förstärkas. Men själva undervisningens målsättning anser jag inte att de bör avgöra, utan därvidlag är det statsmakterna som skall besluta. De besluten kan man inte frångå genom att lokala organ, lärare och studentrepresentanter, ingriper. Jag tror att det är en viktig punkt att observera. I övrigt får väl protokollet utvisa vad jag hade att säga i fråga om universitetsdemokratin.

Då är det ingen skiljaktig mening er och mig emellan. Det är hela tiden den ståndpunkt vi har haft i denna fråga. Men inrätta inte en mellanexamen av mycket mer allmänna skäl! Jag uppfattade nog både reservationen och bakgrunden till den samt herr Nordstrandhs första inlägg så, att det var ett självändamål. Men om det är feluppfattat av mig befinner vi oss på samma linje. Jag kan försäkra herrarna att den dag kanslersämbetet har tillräckligt underlag för att på något eller några områden lägga fram förslag om en slutexamen exempelvis två år efter grundexamen, och detta skulle vara lämpligt med hänsyn till näringslivets och samhällets behov, så skall jag med nöje vara med i ett beslut härom.
Herr talman! Jag tror att statsrådet Moberg och jag nu börjar närma oss varandra. Den mellanexamen jag är ute efter är inte i första hand något slags station där de som är på väg till doktorsexamen utgallras. Jag sade också att jag inte ville vara med om någonting sådant. En mellanexamen skall ha sitt eget värde. Det finns tillräckliga motiv för en mellanexamen i forskarutbildningen. En tvåårig forskarutbildning är tillräcklig för många tjänster inom industrin och näringslivet. Det har övertygande framhållits från det hållet, och jag tror på det. En annan synpunkt som man kan föra in i detta sammanhang är, att om det eventuellt blir nödvändigt att sänka lektorskompetensen — jag vill själv inte göra det — har man där även möjligheten med en mellanexamen som inte i större utsträckning än licentiatexamen varit tidigare är något slags station där man känner sig utgallrad. En och annan kanske stannar där och känner sig utgallrad — det förekommer emellertid alltid i utbildningen. Jag tror att vi nu har fixerat våra ståndpunkter så att de ligger nära varandra, och därför vågar jag uttrycka den förhoppningen att man inom departementet allvarligt tar itu med denna fråga, så att man snart kan framlägga ett förslag.

Herr talman! Jag vill bara helt kortfattat beröra en liten detalj i föreliggande utlåtande. Bland de många motioner som behandlas i detta utlåtande finns en fyrpartimotion, som utmynnar i ett yrkande om att försöksverksamhet med forskarutbildning i ämnet historia skall anordnas vid universitetsfilialen i Karlstad. Vi påminner i motionen om att utbildningen vid universitetsfilialerna från början var avsedd att begränsas till 2-betygsstadiet. Man har dock nu i ett stort antal ämnen utvidgat utbildningen till att också omfatta 3-betygsundervisning. Erfarenheten av denna utbildning är mycket god. Enligt vår mening synes det vara lämpligt att gå ännu ett steg och ge möjlighet för filialerna att i de fall där särskilda förutsättningar föreligger meddela forskarutbildning. Enligt vår bedömning föreligger sådana särskilda förutsättningar när det gäller ämnet historia vid universitetsfilialen i Karlstad. För det första finns det ett rikligt elevunderlag. När det gäller historia finnes det fler doktorandkandidater i Karlstad än i Göteborg. För det andra finns det ett forskningsunderlag. Bl.a. pågår ett arbete på initiativ av landshövding Edberg att samla mängder av gamla handlingar från de värmländska bruken i ett centralt bruksarkiv i Karlstad. För det tredje finns det ingenting som pekar på att forskningen blir dyrare i Karlstad än i Göteborg. Förslaget om forskarutbildning vid universitetsfilialen i Karlstad är inte nytt. Universitetskansler Löwbeer har uppvaktats i denna fråga av studentkåren, och docent Rolf Karlbom har i en skrivelse till Konungen i oktober 1969 anhållit om tillstånd att få bedriva försöksverksamhet med forskarutbildning i ämnet historia. Hur har då utskottet behandlat denna fyrpartimotion? Jo, man har avstyrkt den med orden: »Detta yrkande anser sig utskottet inte böra biträda.» Inte ett ord av motivering! Med hänsyn till det stora intresset för denna fråga bland stora grupper studerande och med hänsyn till den uppmärksamhet som denna fråga rönt bl.a. i anslutning till det planerade bruksarkivet är det verkligen förvånansvärt att inte utskottet lämnat någon som helst motivering till sitt avstyrkande av motionen. Herr Kaj Björk i första kammaren ställde i februari en fråga till statsrådet Moberg just i detta ärende. Herr Björk deklarerade öppet att frågan ställts efter önskemål från studerande vid universitetsfilialen. Jag vågar påstå att statsrådet Mobergs svar präglades av en helt annan anda än statsutskottets korthuggna avstyrkande. En decentralisering av forskarutbildningen har också en klar lokaliseringspolitisk effekt. Jag tycker att kravet på möjlighet till försöksverksamhet vid filialen i Karlstad är väl underbyggt, och jag vill därför med denna korta motivering yrka bifall till motionerna I:572 och II: 669.
Herr talman! Låt mig bara för undvikande av missförstånd säga att vad jag var positiv till när herr Björk ställde sin fråga var att skapa ökade möjligheter för ungdom i Karlstad att åka till Göteborg och där genomgå viss del av forskarutbildningen. Det är en annan sak än den fråga som herr Eriksson i Arvika tagit upp. Det finns ingen motsättning mellan mig och utskottet på denna punkt.

Herr talman! Den här frågan kommer upp till behandling vid en tidpunkt då kammaren tycks ha ganska ont om tid. Det är många som vill resa härifrån — av goda skäl, eftersom de har andra förpliktelser i samhällets tjänst. Jag hade tänkt att hålla ett litet längre anförande, men när jag har lyssnat på debatten, övervägt situationen och tänkt på när tågen skall gå, har jag ansett att jag bör sammantränga det.

Herr talman! Herr Källstad har betonat att det är ett väldigt anpassningsproblem som föreligger för samhället.

Lägger man till utbildningen vid de samhällsvetenskapliga fakulteterna, blir det mer än en tredubbling.

Vi ställs inför spörsmålet, om man kan göra något åt problemet att vårt land i viss mening — jag understryker: i viss mening — kommer att få ett överskott av sådan arbetskraft.

Vi måste välkomna vad som här sker. Jag vill också välkomna att samhället accepterar att även icke helt vanliga kvalifikationer kan vara tillräckliga för tillträde till högre utbildning. Samhället avstår alltså från att hålla på de gamla mera stelbenta formella kraven och öppnar utbildningsvägar för folk som har erforderliga kvalifikationer inom det område det närmast gäller men vars allmänkompetens har förvärvats på annat sätt än bara genom teoretiska studier. Jag delar helt den uppfattning som statsrådet här företräder. Jag måste emellertid tillägga, herr talman, att detta i stor utsträckning är en tillämpningsfråga. Låt oss inte sänka kraven: Låt oss hålla på att vederbörande inom de områden som de närmast skall studera måste ha sådana kvalifikationer att de kan tillgodogöra sig studierna och inte är hänvisade till att läsa bara speciella böcker som är särskilt lättillgängliga! Om de nya reglerna tilllämpas i den rätta andan, tror jag det är en mycket bra sak. Jag återkommer till frågan om det överskott som man kan vänta av folk med postgymnasial, huvudsakligen akademisk utbildning, inom flertalet områden. För det första måste man eftersträva att anpassa utbildningen efter behoven. De spärrade linjerna bör såvitt möjligt vidgas i snabb takt, man bör riva ner alla spärrar som kan rivas ner och öka antalet studerande där detta är möjligt. Det har också statsrådet uttalat sig för. Jag skulle kanske ha önskat ett litet mer energiskt tonfall, ett litet starkare betonande av att det måste föreligga en force majeuresituation för att man skall begränsa utbildningsmöjligheterna för dem som önskar en viss utbildning av ett slag som samhället har behov av. Det framgår av statistiken att i fjol mer än hälften av de studerande sökte till spärrade utbildningslinjer men att bara ungefär en sjättedel togs in. Eftersom behovet av folk med sådan utbildning är mycket stort måste alla vara överens om att problemet är viktigt. För att konkretisera vill jag säga att jag inte är övertygad om att det behövs spärrar i psykologi eller geografi. Jag tror att vi här rätt bestämt måste hävda att spärrarna får behållas endast om det föreligger ytterst tungt vägande skäl. Som vi ser av propositionen är den utvidgning av antalet studerande inom de spärrade områdena som sker nästa år ganska ringa. För det andra, herr talman, är jag övertygad om att en lösning av problemet kan främjas genom att vi alla verkar för ett nytt betraktelsesätt. Det måste bli lika fint att ha ett praktiskt arbete som ett mera studiebetonat. Och det får inte på något sätt anses mindervärdigt för den som har högre utbildning att ägna sig åt ett praktiskt arbete, som vanligen utövas av folk med något lägre skolutbildning. Jag har vistats rätt mycket i Förenta staterna. Kanske vågar jag ta upp tiden här med att berätta en liten sak. Jag mötte i en svensk klubb en mycket respekterad och välklädd person som var son till en i Sveriges kulturella annaler berömd person. Mannen var lastbilschaufför, och det var ingen som tyckte att det var någonting konstigt med det. Han hade hemifrån med sig en skolutbildning som var långt högre än vad som vid den tiden var vanligt i ett sådant yrke, men i Förenta staterna har man kommit mycket längre än vi har gjort i Sverige när det gäller att betrakta praktiskt arbete som lika fint som sådana yrken, vilkas utövare brukar ha studerat vid universitet och högskolor.

Det är ju samma problem som kommer att inställa sig i Sverige under 1970-talet, mest dess senare del, nämligen att förebygga att det inte uppkommer grupper av missnöjda, mer eller mindre arbetslösa människor med lång utbildning etc. I stället gäller det att finna en naturlig anpassning i arbetslivet för dem. Herr talman! Statsrådet Moberg fick av herr Källstad några frågor om mellanexamen. Jag skall här förbigå det som jag hade tänkt att diskutera om utbildningsexplosionens inverkan på marknadshushållningen och den relativa lönebildningen. Utbildningsexplosionen är den stora revolutionerande faktorn när det gäller att minska inkomstdifferenserna i Sverige. Det är vad den är. Skatterevision och alla möjliga andra saker är, herr statsråd, småpotatis jämfört med vad som blir konsekvensen av en fortsatt demokratisk utbildning på den väg där vi redan är inne men där vi kommer att möta så många svåra anpassningsproblem. Mellanexamen är enligt min mening ett väsentligt problem i detta sammanhang — ett problem som både herr Nordstrandh och herr Källstad har varit inne på. Jag har en litet annan infallsvinkel än de. Vårt land har fått en reform av utbildningen till grundexamen, treårig utbildning i de flesta fall. Vi har fått en utbildning, s.k. forskarutbildning, som innefattar fyra år ovanpå detta. — Men vi har fortfarande tycker jag tappat bort en tredjedel av det utbildningsproblem som här föreligger. Vi har på ett rent av obegripligt sätt tappat bort det stora problemet i den högre utbildningen i Sverige, att det finns många människor som önskar en ordnad utbildning, som går något längre än de tre åren. Det finns många arbetsgivare som vill ha arbetskraft som har litet mer än treårig utbildning. Det framgick för övrigt bl.a. av remissvaren, som dock gällde forskarutbildning en, att det fanns intresse för en sådan examen som innefattade utbildning ett par år efter grundexamen. Det är emellertid fel att uteslutande tänka på forskarutbildningen.

Statsrådet Moberg säger att det inte finns något klart dokumenterat behov. Men man får då försöka ta reda på hur det förhåller sig. Gör en skyndsam enkät, herr statsråd, och låt även undersöka hur förhållandena är i andra länder i Västeuropa. I praktiskt taget alla med Sverige jämförbara industriländer har man ordnad akademisk utbildning av denna längd, skall vi säga ungefärligen fem år. Man förstår inte där att folk skulle sluta att studera efter en grundexamen på cirka tre år därför att examen med längre studietid är en forskarutbildningsexamen. Jag har faktiskt talat med personer från tre, fyra länder, och det förhåller sig i själva verket så som jag nämnde. Varför skulle Sverige allena — till skillnad från exempelvis Norge, Danmark, Holland och Belgien, för att nämna några närstående länder — inte behöva en examen som ger den här utbildningen på tre plus två år? Statsrådet Moberg var rädd för att utbildningen fram till doktorsexamen skulle förlängas härigenom, men det är i främsta rummet inte fråga om dem som vet att de vill gå vidare till doktorsexamen, saken gäller dels dem som är tveksamma om huruvida de skall fortsätta fram till doktorsexamen eller inte, och dels en stor grupp som vill ha just utbildningen tre plus två år. Jag har talat med ett antal professorer — för att vara alldeles neutral valde jag sådana med skiftande politisk åskådning — och därvid funnit ett betydande intresse för en examen med en utbildning av just det här slaget. Härvidlag intar emellertid statsrådet Moberg en mer än vanligt passiv hållning. Han säger att om universitetskanslersämbetet finner en lämplig utformning och om det finns behov, önskemål 0o.s.v., kommer nog en sådan examen att inrättas någon gång. Det kan ni nog hoppas på, menar han. Var finns energin hos skolreformatorn i herr Mobergs yttrande? Den lyste helt med sin frånvaro, och det verkar nästan som om han tänkte på samma sätt som den gode kommunisten som taiar om att det kapitalistiska samhället i sinom tid skall bryta samman för att ersättas av något annat. Nog kommer så småningom en sådan examen, menade han. Herr talman!

Dessa människor skall inte behöva resa till andra länder. Det är lätt att finna länder där de kan få en examen med sådan utbildning. Men varför skall Sverige vara det land där den examen inte ges?

Det kan verkligen finnas anledning att i Sveriges riksdag ta upp en generaldebatt omkring dessa frågor, och jag skulle välkomna om en sådan debatt som herr Ohlin antydde kunde komma till stånd under höstriksdagen. Inte desto mindre vill jag här säga något om de frågor som herr Ohlin tog upp.

Låt mig då börja med att berätta en erfarenhet som jag gjorde för en månad sedan. Jag hade då tillfälle att delta i den s.k. Bilderberggruppens sammanträde under några dagar nere i Schweiz. Det är en informell grupp med företrädare för finansmän och politiker och i deita fall även universitetsmän. En av dagarna ägnades åt att diskutera just den fråga som herr Ohlin tog upp, nämligen: Vilka konsekvenser får den ökade utbildningen för samhällsutvecklingen, och hur skall vi under 1970-talet se på universiteten? Av dem som då hade tillfälle att framföra sina synpunkter vill jag här nämna två kända européer. Den ene var Edgar Faure — förre franske utbildningsministern som räddade de franska universiteten i maj 1968. Den andre var en mycket känd engelsk forskare, sir Eric Ashby. Och vad var då deras tes i denna debatt? Jo, den var mycket enkel och mycket slående. De sade, att om den västliga världen skulle kunna överleva och fortsätta att spela en ledande roll i utvecklingen på vårt klot, så måste vi öka insatserna för att ge unga och äldre högre utbildning. Eric Ashby formulerade det så: Utbildning på universitet — till vem? Och han svarade: Utan tvekan till alla! Jag fick den något egendomliga uppgiften att hålla tillbaka litet och att för de närvarande finansmännen och professorerna förklara, att visst ville vi öka utbildningen, men det kostar mycket pengar. Det slående var emellertid den starka tron på utbildningens inte bara möjligheter utan nödvändighet för en fortsatt utveckling i vår del av världen. Mot den bakgrunden är det något egenartat att lyssna på de tonfall som förekommer i en del av vår press, där man utmålar konsekvenserna av utbildningsexpansionen som förödande för samhället. Jag vill inte säga att de tonfallen förekom i särskilt stor omfattning i herr Ohlins anförande, men de fanns där. Man talar i dessa tidningar om att vi med nödvändighet kommer att få ett akademiskt proletariat under 1970-talet, och det är verkligen att tro ganska litet om vårt samhälles möjligheter att utnyttja utbildningen och kunnandet för att föra sin egen och medborgarnas verksamhet framåt. Jag tillhör dem som har samma uppfattning som Ashby och Faure, nämligen att vad vi kommer att få uppleva under 1970-talet skall vi göra till något väsentligt och positivt inte bara för individerna utan för hela samhället. Men självfallet kommer vi där att ställas inför enorma problem. I det sammanhanget tog herr Ohlin upp två problem som vi ständigt brottas med. Det ena var hur vi inom ramen för den högre utbildningen skall dimensionera verksamheten och påverka ungdomen på sådant sätt att vi får bättre balans mellan de olika fakulteterna än vi har i dag. Det är ett problem som vi har brottats med sedan början av 1950-talet, och vi har där inte nått några lösningar som vi är helt tillfredsställda med. Det går inte, herr Ohlin, att såsom i er motion bara göra en allmän hänvisning till att vi nu skall ta djärva grepp för att öka de spärrade utbildningslinjernas kapacitet. Så enkelt är det inte. Det gäller utomordentligt knepiga problem. Först och främst inrymmer vissa av de spärrade utbildningslinjerna moment av praktisk natur, som medför att vi utbildningspolitiker är i händerna på dem som handhar den praktiska verksamheten. Jag vill som exempel nämna att den ökning av läkarutbildningen som vi genomfört under de senaste 12— 15 åren och som medfört en fördubbling av dess kapacitet innebär den maximala ökning som vårt land kunnat klara av. Vi har, såsom jag brukar säga, utbildat till sista patient vid de sjukhus där vi bedriver läkarutbildning. Låt mig erinra herr Ohlin om var folkpartiet stod i läkarutbildningsfrågan när vi började öka utbildningskapaciteten 1955. Jag kan hänvisa till de uttalanden som folkpartiets gruppledare i första kammaren gjorde i denna fråga 1955, där han antydde att den lilla ökning som vi då genomförde inte skulle kunna upprätthållas under början av 1960-talet om vi ville undvika ett läkarproletariat. Jag vill hävda att vi efter 1955 år efter år plågat inte bara universitetens medicinska fakulteter utan också huvudmännen med uppmaningar att upplåta fler sängplatser och fler avdelningar för utbildning av läkare. Vi har lyckats fördubbla denna utbildning, men vi kommer inte att kunna öka den särskilt mycket mer. Likadant är det inom tandläkarutbildningen. Härvidlag står vi inför enorma svårigheter, som utbildningspolitikerna inte kan klara av. Vi är inte ensamma om denna problematik utan situationen är densamma världen över. Det är uteslutet att vi skall kunna öka kapaciteten hos de mest krävande delarna av vårdyrkesutbildningen i samma takt som vi lyckas ge ungdomarna den grundutbildning som i och för sig ger kompetens för denna. Ett annat problem som inte heller är så enkelt och som inte kan lösas genom ökade ansträngningar finns inom vissa andra områden där utbildningen är spärrad. Det gäller framför allt de naturvetenskapliga fakulteterna, t.ex. beträffande fysik och kemi. Därvidlag har vi faktiskt utvidgat resurserna mer än vad som motsvarat ungdomens önskningar. Vi har ännu inte lyckats intressera ungdomen i grundskolan och i den gymnasiala skolan i så stor omfattning för naturvetenskaplig utbildning, att rekryteringsunderlaget ökat så mycket som vi egentligen hade önskat. Det är inte enbart en utbildningsfråga utan inte minst också en fråga om hur föräldrar upplever sina döttrars förutsättningar för naturvetenskaplig utbildning. Det är ett allmänt samhälleligt problem, beträffande vilket utbildningspolitikerna inte helt har mäktat vända strömmen. Vi har gjort något, men vi har inte lyckats helt. Vi tar detta exempel för att visa att problematiken om relationen mellan spärrad utbildning och fakulteter inte är så enkel som herr Ohlin och hans medmotionärer gjort den. Den andra huvudpunkten i herr Ohlins resonemang i detta avsnitt är utomordentligt värdefull och viktig, nämligen den där han framhåller att vi måste se till att yrkesutbildningens värde stiger både i föräldrarnas och i barnens ögon. Vi uträttar en hel del för att uppnå detta syfte inom utbildningsområdet. Jag vill erinra om den ganska revolutionerande förändring av gymnasieskolan, som träder i kraft nästa år och som bl.a. innebär en mycket väsentlig förstärkning och modernisering av yrkesutbildningslinjerna. Jag vill också erinra om att vi just nu har skickat på remiss ett utomordentligt intressant förslag från yrkesutbildningsberedningen i detta avseende, nämligen ett förslag som går ut på att vi skall på högskolenivå skapa vad som där kallas för yrkeshögskolor. Jag avvaktar med stor spänning kommentarerna härvidlag från olika remissinstanser. På denna punkt är herr Ohlin och jag helt ense: vi skall så långt vi kan — och vi lägger manken till och har an ledning att göra det i andra sammanhang — öka intresset för yrkesförberedande utbildningar. Men det är naturligtvis i stor utsträckning andra än utbildarna som har att se till att den värderingen ändras — det är herr Ohlin lika väl som jag klar över. Mer skall jag inte säga om det all männa resonemanget — jag tyckte att det generellt sett var ett fint resonemang — och jag har velat göra några kommentarer till det. Låt mig slutligen, herr talman, endast säga några ord om herr Ohlins undervisning av mig när det gäller forskarutbildningen och utbildningen mellan den treåriga grundexamen vid de filosofiska fakulteterna och forskarutbildningen. Vi har, herr Ohlin, inte någon gång sagt att efter tre år skall ungdomen ut från universitetens filosofiska fakulteter. Vi har sagt att tre år är det normala. Men när det beslutet fattades så här års i fjol, med anledning av de fasta studiegångarna, debatten om UKAS och allt detta, så sade vi mycket bestämt ifrån i beslutet, herr Ohlin, att det utan vidare är möjligt för varje ung man och kvinna, som tar sina 120 poäng efter tre år, att fullfölja den utbildningen och bredda den i ytterligare ett och ett halvt år. Där har vi dessa fyra och ett halvt år som herr Ohlin talade om. Vi har det redan i samhällsvetenskaplig examen, vi har det i juristutbildningen och vid andra fakulteter. Men det verkade som om herr Ohlin uppfattade fjolårets beslut så, att man skulle partout efter 120 poäng lämna de filosofiska fakulteterna. Det är inte innebörden i förslaget på den punkten. Och det pågår successivt, herr Ohlin, ett omfattande arbete i en rad delegationer. Underskatta inte kanslersämbetets kraft — det är många som tycker att man där är för kraftfull — när det gäller att finna lämpliga kombinationer även utöver de 120 poängen för att i ökad omfattning göra utbildningen me ra meningsfylld med hänsyn till samhällets behov. Jag vill påpeka, herr Ohlin, att när det gäller att finna nya varianter på det som vi har avsett med mellanexamen och alltså som komplettering till psykologutbildningen, så pågår det ständigt och har alltid pågått ett omfattande arbete — diskussioner, utredningar — om att finna sådana mellanexamina. Och det är verkligen inte en passivitet från min sida på den punkten. Kanslersämbetet har ju sina delegationer, sina fakultetsberedningar, med en lång rad experter som sysslar med frågan om den successiva utvecklingen av vårt universitetsväsende. Det är en av de frågor som vi under många år har arbetat med, men hittills har vi inte funnit underlag för mer än en examen. Det är väl riktigt, herr Ohlin, att innan man konstruerar en examen på denna nivå skall man ha ett ganska omfattande underlag. Det är ingen passivitet, utan det är ett fortlöpande arbete, men problemet är att vårt näringsliv, vårt samhällsliv, ännu icke har utvecklats därhän, att man i någon större omfattning funnit behov av utveckling på den nivån.

Herr talman! Jag skall försöka hålla mig inom tre å fyra minuter. Jag vill till statsrådet för det första säga att jag är glad över att han tycker att det kunde vara bra med en mera ingående debatt i höst. För det andra vill jag säga att statsrådet Moberg slog in öppna dörrar när han mot mig använde Bilderberggruppens diskussion. Jag har inom parentes sagt många gånger varit med i Bilderbergdebatterna. I mitt anförande underströk jag kraftigt vilken positiv sak utbildningsexplosionen är. När statsrådet nu antyder att jag skulle vara ängslig och beklagande, är detta fullständigt grundlöst. Däremot är det klart att vårt land kan möta anpassningsproblem som är allvarliga nog. Det är inte något skäl att önska hela utvecklingen bort, utan det är ett skäl att söka lösa dessa problem. — Statsrådet säger att det inte räcker med att bara utvidga spärrade linjer. Nej, det var just vad jag sade. Även där slår statsrådet in öppna dörrar. Så till detta om behovet av vidgad utbildning! Tänk att det ändå finns något kvar av den karamell, på vilken regeringen nu har sugit i halvtannat årtionde! Det var ett yttrande som på sin tid fälldes av herr Ohlon i första kammaren. Det är helt obegripligt att man alltjämt kör med detta argument. Här har vi år efter år haft diskussioner. Vi har i oppositionen drivit på i fråga om utbildning av alla möjliga slag. Vi har påvisat hur regeringen t.ex. inte kunnat sörja för att folktandvården ännu 30 år efter sitt införande har full besättning etc. Men, säger regeringen, 1955 var det en folkpartist som sade så eller så. På detta sätt tror man sig på regeringssidan komma undan ansvaret för alla de brister som vi har påvisat. Mycket skulle kunna tilläggas om möjligheterna att göra filialerna mera mångsidiga, men jag förbigår detta. Till sist vill jag säga några ord om mellanexamen. Jag vet naturligtvis att man kan fortsätta att studera efter tre år. Jag försökte att vara kortfattad och inte göra alla reservationer, men det är farligt om statsrådet biter sig fast vid en sådan sak. Här i Sverige är det ganska viktigt att folk får en examen — sådant är nu vårt samhälle — och att man betraktar det som ytterst angeläget att få fram olika kombinationer som är väl anpassade. Det räcker inte att bara säga: »Ja, ni kan ju stanna kvar vid universitetet ett år till.» Inom de filosofiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna tror jag att det ganska uppenbart förhåller sig som jag här antydde. Statsrådet säger nu: »Ja, man håller på och tänker. Man har hållit på under många år med det här problemet. Men vi skall ju ha ett ordentligt underlag innan vi inför en ny examen.» Jag svarar: Här har vi under senare år genomfört radikala reformer med relativt blygsamma och kortvariga förberedelser. Men förhållandena på just det här området — där jag tror att en studieresa till Västeuropas industriländer skulle visa statsrådet hur naturlig och angelägen en ny examen är — fortsätter att vara desamma år efter år. Om statsrådet Moberg fortsätter med samma hastighet kommer han vad den delen av reformarbetet beträffar att finna en kollega i den romerske general som hade många förtjänster men som dock betecknades som Dröjaren.
Herr talman! Om jag missuppfattat herr Ohlins första inlägg och funnit, att där fanns en rädsla för de många studenter som nu kommer ut, och om vad herr Ohlin sade i stäliet var ett uttryck för en glädje över att så många kommer ut, tar jag tillbaka det jag nämnde i mitt första inlägg. Men det går ju att studera protokollet.

Vem kommer inte ihåg det hot från den kanten som långt in på 1950-talet restes mot vår planering och som gick ut på att vi höll på att skapa underlag för ett akademikerproletariat? Det motståndet finns kvar ännu. Hur skall vi eljest tolka de många artiklar i Svenska Dagbladet och på andra håll, i vilka man dag efter dag försöker intala svenska folket att vår satsning på utbildning i olika former betyder att vi förstör förhållandena för ungdomen? Det finns verkligen anledning för oss att erinra om att dessa vär deringar, i en så viktig fråga som läkarutbildningen, i mitten av 1950-talet förekom också hos folkpartiet.

Vi har givit den en, som vi tycker, generös möjlighet till denna ytterligare komplettering.

Herr talman! I motionen II: 664 behandlas frågan om en internationalisering av den eftergymnasiala utbildningen. Vad som konkret krävs i motionen är en systematisk genomgång av kursplaner och läromedel i syfte att ge de internationella aspekterna ett väsentligt ökat utrymme. Utskottets skrivning börjar mycket bra. Man understryker vikten av en internationalisering, och man »förutsätter att en genomgång av kursplaner och läromedel är en nödvändig del av planeringsarbetet för en sådan inriktning mot ökad internationalisering av undervisningen». Men så slutar man abrupt med orden: »Någon framställning till Kungl. Maj:t i denna fråga synes inte erforderlig, och utskottet avstyrker därför motionen.» Mot denna bakgrund skulle jag vilja be om ett förtydligande av utskottets skrivning. Innebär den att man tar avstånd från den i vissa sammanhang framförda uppfattningen att en systematisk genomgång av kursplaner och läromedel skulle vara ett alltför omfattande projekt?

Herr talman! Jag vill bara ta upp en enda liten detalj efter den mycket intressanta diskussion som vi nyss har lyssnat till. Beträffande punkten 2 som helhet kan jag ansluta mig till vad herr Källstad har anfört och de yrkanden han har framställt. I egenskap av motionär vill jag emellertid med några ord understryka behovet av ytterligare decentralisering av den eftergymnasiala utbildningen. Mycket är redan sagt i frågan, och jag kan därför fatta mig kort. Vad jag närmast vill framhålla är behovet av en filial för högre teknisk utbildning i Gävleborgs län, förslagsvis förlagd till Söderhamn. Motionen i denna fråga skulle väl lämpligen ha kunnat behandlas i anslutning till propositionen om högre utbildning och forskning i Norrland. Men när den nu har tagits med i detta sammanhang måste jag med några ord beröra den. I diskussionen om den högre utbildningen i Norrland har Gävleborgs län kommit i skymundan. Också där föreligger behov av utbildningsmöjligheter av det slag som föreslås i motionerna I: 66 och II: 84. I dessa pekas på behovet av högre teknisk utbildning. Det framhålles också att till filialen bör knytas undervisning i näraliggande ämnen, t.ex. naturkunskap och samhällskunskap. Förslaget om en filial förlagd till Söderhamn har även upptagits av de sakkunniga som har i uppdrag att följa frågan om högre teknisk utbildning i Norrland. Utskottet finner det för sin del mycket väsentligt från såväl utbildningspolitiska som lokaliseringspolitiska synpunkter att man tar vara på de möjligheter som kan finnas att i anslutning till befintliga gymnasier bygga ut och sprida den högre utbildningen. Många skäl talar härför. Därigenom skulle man enligt min mening göra det möjligt för ett större antal studerande att tillgodogöra sig postgymnasial utbildning, och de studerande skulle i större utsträckning stanna kvar i respektive hemorter och hemlän. jag, ett stöd för det i motionsparet ställda yrkandet, och jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som talesman för statsutskottet borde jag rimligtvis ha fått tillfälle att spela något av en huvudroll i denna föreställning, men den enorma tidspress i vilken kammaren nu befinner sig gör att jag i stället får spela rollen av statist. Jag har fått höra vatt talmannen avser att bryta sammanträdet en stund före kl. 16; det innebär att jag måste inskränka mig till att göra några mycket korta påpekanden om vad som har sagts i debatten, framför allt om kritiska synpunkter på utskottets utlåtande. Jag vill först mycket kortfattat anföra en allmän synpunkt. Herr Nordstrandh inledde sitt anförande med att erinra om den otillräckliga resurstilldelningen på utbildningsavsnittet. Statsrådet Moberg har påmint om utvecklingen, och jag kan nöja mig med att säga att i årets budget är herr Nordstrandh med om att öka statsutgifterna med 640 miljoner kronor under denna huvudtitel. Det är en mycket betydande utgiftsökning. Vi får väl ändå räkna med att vi som i detta hus sysslar med utbildningspolitiken och utbildningsfrågorna måste förstå den allmänna prioriteringsproblematiken i det svenska samhället. Vi måste ta hänsyn till de ständigt ökande kostnaderna t.ex. för sjukvården, för samhällets åtaganden då det gäller sysselsättning och regionalpolitik, för utvecklingshjälp etc. Vi som sysslar med utbildningsfrågor kan inte räkna med att våra ärenden alltid skall prioriteras före alla andra krav som ställs i samhället. Många av de yrkanden som avstyrks i det tjocka utlåtandet är i och för sig mycket väl motiverade yrkanden. Ledamöterna i kammaren kommer nästa plenidag att få uppleva att utskottet avstyrker ett femtiotal yrkanden om nya professurer, av vilka många, kanske de flesta, är angelägna — det skulle vara mycket värdefullt om vi kunde tillstyrka dem. Också på andra områden ställs krav för vilka det finns väl underbyggda motiv. Men i detta expanderande samhälle, i vilket kraven från alla håll och kanter ständigt ökar, måste vi alla försöka åstadkomma en rimlig fördelning av de beklagligtvis begränsade resurserna. Jag sade i förra veckan att vi alla måste räkna med att det inte bara gäller att ställa krav på utgifter — vi måste också anvisa medel till dem. Det finns två sidor i denna problematik: samhällets utgiftssida och samhällets inkomstsida. I fråga om de reservationer som under denna punkt har fogats till utskottsutlåtandet avstår jag från att säga särskilt mycket om någon av dem, därför att statsrådet Moberg har varit inne på alla dessa tre reservationer. Utskottsmajoriteten är inte beredd att yrka någon ändring av U 68:s sammansättning. Utredningen har pågått i två år, och det finns inga skäl att nu kräva en förändring av dess sammansättning. Mellanexamensdebatten förde vi även för ett år sedan, och då tog riksdagen ställning i denna fråga. Det kan knappast vara rimligt, herr talman, att riksdagen nu ett år efteråt skall riva upp det beslut vi då fattade och införa den obligatoriska mellanexamen som moderata samlingspartiets motion kräver. Det har tidigare sagts i debatten att regeringen och moderata samlingspartiets företrädare har närmat sig varandra under dagens debatt. Det är möjligt att så är fallet. Det är tydligt att herr Nordstrandh har glidit långt ifrån det motionsyrkande som hans reservation baserar sig på, och han har, såvitt jag kan bedöma det, i betydande utsträckning närmat sig den ståndpunkt som för ett år sedan intogs av den socialdemokratiska utskottsmajoriteten. Dessutom tror jag att det finns ett fel i herr Nordstrandhs framställning här i dag. Han säger att vi nu kan konstatera mot bakgrund av detta års erfarenheter att moderata samlingspartiets krav på mellanexamen är berättigat. Det är helt omöjligt att dra en slutsats av detta års erfarenheter. Ganska få personer har ens hunnit starta den nya forskarutbildningen, och det är därför helt omöjligt att på grund av detta års erfarenheter nu ha någon mening om huruvida det krav som då ställdes var berättigat. Reservationen avseende ytramarna vid lokalbehovsprövningen vill jag bemöta endast med det påpekandet att ytramarna är avsedda endast som riktpunkter för planeringen.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 Herr Eriksson i Arvika ville veta varför utskottet så korthugget avvisar yrkandet om en forskarutbildning i historia vid filialen i Karlstad. Utskottet har skrivit nästan vikingaspråk, så kortfattat är det. Det beror väl på att vi trodde att motionärerna och de som läser utskottsutlåtandet hade klart för sig att riksdagen har beslutat att det inte skall förekomma forskarutbildning vid universitetsfilialerna. Det är en helt ny princip beträffande filialernas verksamhet som motionärerna nu vill föra fram, och om vi skall gå in för den principen — det är möjligt att man i framtiden kan komma att göra det — kan man inte bara ägna sig åt forskarutbildning i historia i Karlstad, utan då måste man gå in för att över hela filialfältet bygga upp en forskarutbildning. Det har också ställts en fråga om kra ven på internationaliserad undervisning. Utskottet är helt överens med motionärerna om att vi skall eftersträva att så långt det över huvud taget är möjligt vidga undervisningsstoffet så att de internationella aspekterna kommer med i undervisningen. Utskottsutlåtandet skall tolkas så att vi inte vill vara med om att nu begära en genomgripande översyn och genomgång av alla undervisningsplaner. Det är ett mammutarbete som vi inte anser att kanslersämbetet nu skall ta på sig. Vi menar att vid den fortlöpande översyn av materialet som alltid sker skall de synpunkter beaktas som motionärerna har framfört och vilka innebär krav på ökad internationalisering av utbildningen. Jag vill, herr talman, göra ett påpekande under denna punkt i utlåtandet, som jag tycker kanske är det viktigaste som utskottet nu talar om. Det är frågan om den decentraliserade postgymnasiala utbildningen. Utskottet föreslår riksdagen att göra ett tillkännagivande till Kungl. Maj:t. Vi tänker oss bl.a. möjligheten att vid de större och häst utrustade gymnasierna kunna förlägga en del av den postgymnasiala utbildningen. Det betyder att vi inte bara tänker oss en fortsättning av filialverksamheten utan också andra former som bör prövas för denna typ av undervisning. Det är klart att man måste ta hänsyn till sådana krav som måste beaktas, t.ex. kraven på undervisningens kvalitet, kraven på resurser 0. s. v. Jag vill varna för en sådan tolkning av utskottsutlåtandet att man nu skulle kunna strö ut universitetsutbildning på praktiskt taget alla gymnasieorter. Det kommer aldrig att vara möjligt. Men inom ramen för de resurser som finns bör det vara möjligt att pröva nya vägar. Vi utgår ifrån att U 68 kommer att ta upp detta och att vi i framtiden får ta ställning till en betydligt vidgad decentraliserad postgymnasial utbildning. Låt mig också, herr talman, till sist om detta utlåtande säga att det i och för sig är värdefullt att vi blivit så eniga i denna fråga. Det visar en stor uppslutning kring vår utbildningspolitik, och statsutskottet vill genom mig naturligtvis uttala sin stora tillfredsställelse över detta. Jag ber att under denna punkt få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Att jag under debattens gång skulle ha kommit'långt bort från vårt ursprungliga förslag om en mellanexamen har jag mycket svårt att förstå. Statsrådet Moberg sade att han inte kunde tänka sig att vara med om att inrätta en examen som inte gav någon yrkesbehörighet och som inte var på något sätt avslutad, en examen som skulle tjänstgöra som något slags genomgångsstation. Jag upplyste honom då om att vad vi avser med mellanexamen är en något lägre form av forskarutbildning än doktorsexamen som man inom industrin och näringslivet — jag understryker detta igen — önskar få inrättad. Det är alltså en färdigutbildad forskare vi på detta sätt vill få fram, dock icke en doktor. På den punkten var vi sålunda överens efter vad jag kunde förstå, och vi har ju bägge två sagt att vi efter dessa klarlägganden stod varandra närmare än tidigare.

Herr talman! Jag vill erinra herr Nordstrandh om att det i den moderata motionen krävs en obligatorisk mellanexamen i forskarutbildningen. Till herr Mattsson vill jag säga att jag inte tror att det vore någon mening med att nu ta om den långa debatt om U 68 som statsrådet tidigare i dag fört med företrädare för oppositionspartierna. Med den hänvisning jag gjorde avsåg jag att vara mycket kortfattad. För att de kammarledamöter, som inte hörde den tidigare debatten, inte skall sväva i tvivelsmål om vad U 68 är, tvingas jag nu erinra om att det i U 68 ingår parlamentariker genom att det finns en serie referensgrupper. En av dem består av parlamentariker, av vilka flera just nu är närvarande i denna kammare. Detta utredningsarbete sker i intim samverkan mellan ämbetsmännen och parlamentarikerna, men vi finner inte skäl att göra om utredningen så att det också bland utredningsmännen skall ingå parlamentariker; vi tycker det räcker med referensgrupperna. Och nu har ju kommittén som sagt fungerat i ett par år och enligt min mening fungerat på ett fullt tillfredsställande sätt.

Herr talman! Jag ber herr Alemyr uppmärksamma klämmen i vår reservation som går ut på införande av en mellanexamen i forskarutbildningen. Där står ingenting om ett obligatorium. I motionen talas det om ett obligatorium. Ett sådant förslag framfördes från flera håll när tanken på en mellan examen dök upp, men det som vi reserverar oss för och som vi vill att riksdagen skall tillkännage för Kungl. Maj:t är att riksdagen skall uttala sig för en mellanexamen i forskarutbildningen. Det är klämmen som är avgörande.
Herr talman! Om motionen kräver en obligatorisk mellanexamen och reservationen har gått ifrån kravet på obligatorium, kan jag inte se annat än att det har skett en glidning från motionen till reservationen och herr Nordstrandhs anförande i dag. Det var det jag sade i mitt första anförande.

Herr talman! I dag har den reviderade finansplanen lagts på riksdagens bord. Många av oss har de senaste dagarna gått och letat i bänkarna efter den reviderade finansplanen. Den har sedan två dygn och fem timmar varit känd för pressen, och vi har genom olika pressorgan kunnat ta del av omdömen om och beskrivningar av innehållet, men riksdagens ledamöter har inte haft möjlighet att studera propositionen. Detta är inte första gången som någonting sådant inträffar, utan det har hänt vid ett flertal tillfällen — det har nästan börjat bli en vana eller rättare sagt en ovana. Vi upplevde nyligen att det stora »konsumentpaketet» presenterades vid en presskonferens. En del av det fanns med i en proposition, men huvuddelen lades fram i en proposition för riksdagen flera veckor efter presskonferensen. Jag vill, herr talman, reagera mot detta förfaringssätt. Jag tycker att det minsta man kan begära är att riksdagens ledamöter i varje fall vid samma tidpunkt som en proposition blir offentlig också får möjlighet att ta del av dess innehåll. åtgärder för att underlätta processförfarandet för döva och stumma, och